Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka för svaret på mina frågor om detta djupt tragiska fall. Jag delar bedömningen att situationen för Ahmadreza Djalali är djupt allvarlig. Hans hälsotillstånd har på sistone försämrats. Samtidigt konstaterar jag att utrikesministern inte svarar på frågorna i interpellationen, exempelvis om vilka åtgärder som har vidtagits från svensk sida med anledning av det försämrade hälsoläget och om kontakter har tagits med de länder som erbjudit sig att hjälpa till att ta upp fallet Djalali med den iranska regimen. Förhoppningsvis får vi svar på de frågorna längre fram i debatten. Fru talman! Det är riktigt att det finns ett stort både intresse och engagemang för Djalalis öde utanför Sveriges gränser, som Ann Linde påpekar. Flera oberoende FN-experter, Amnesty International, Europaparlamentet, 135 Nobelpristagare, kollegor vid Karolinska institutet i Stockholm - samtliga anser utifrån olika granskningar att Djalali är oskyldig och som en följd av detta omedelbart måste friges. Det som kallas oskuldspresumtion, den centrala rättsprincip som anger att en anklagad person ska betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats, måste självklart vara grundläggande också i UD:s hantering av konsulära ärenden. Därför, fru talman, är det anmärkningsvärt att utrikesministern i sina offentliga uttalanden om Djalali inte ställer krav på att han omedelbart ska friges. Precis som i andra sammanhang säger Ann Linde i svaret på min interpellation att "Sverige kräver att dödsdomen mot Ahmadreza Djalali inte verkställs". Men något krav på frigivande finns inte. Detta väcker förstås frågor. Det noteras bland de människorättsorganisationer och företrädare för andra länder som är engagerade i fallet. Med största sannolikhet noteras det också i Teheran - dessvärre. Helt nyligen ställdes Ahmadreza Djalali inför en åklagare. Utrikesministern nämnde detta. I hotfulla ordalag meddelades att hans tid snart är ute och att agerandet från Sverige tyder på att ingen på allvar bryr sig om hans fall. Hånfullt konstaterades att ett verkställande av dödsstraffet visserligen skulle leda till svensk kritik men att det snart skulle blåsa över. Så, fru talman, agerar en skurkregim vars fullständiga förakt för sanning, humanitet och människovärde genomsyrar allt den gör. Jag vill fråga utrikesministern hur hon ser på den iranska regimens agerande i det här fallet. Och varför uttalar inte Ann Linde något offentligt krav på ett omedelbart frigivande av den svenske medborgaren Djalali?

Fru talman! Den här debatten handlar ju om ett konsulärt ärende mellan Sverige och Iran. Men den handlar framför allt om en tragedi för en oskyldigt dömd 49-årig svensk medborgare och hans familj - hustrun Vida och två barn som sedan 2016 lever i en konstant oro för sin pappa. Utrikesministern intygar att fallet tas på största allvar, att stora ansträngningar görs och att Djalalis situation tas upp direkt med den iranska regimen när tillfälle ges. Detta välkomnas självfallet av alla som är engagerade i fallet. Men även det som inte görs, Ann Linde, måste kunna diskuteras, speciellt i den situation som råder. Varför ställs inte krav på en omedelbar frigivning? Varför kontaktas inte USA, Belgien och Schweiz, de länder som enligt Djalalis advokat har erbjudit sig att hjälpa till? Varför får samma advokat beskedet från svenska ambassaden i Teheran att inget mer finns att göra i fallet Djalali, när UD här hemma säger något helt annat? De här och andra frågor behöver besvaras för att ge Ahmadreza Djalali och hans anhöriga hopp, men också för att allmänheten ska känna förtroende för den myndighet som är ansvarig för det som görs - och för det som inte görs. Svara gärna på frågorna, Ann Linde!

Fru talman! Det är bra och ska välkomnas att Sverige går i bräschen i kampen mot dödsstraffet. Det gäller i alla sammanhang och överallt, var det än sker i världen. Men tyst diplomati, undvikande svar och diskreta kontakter har sin tid och sin givna plats i hanteringen av svåra konsulära ärenden. Problemet är att i fallet Djalali är det skedet passerat. Såväl han själv som hans närmaste larmar om att situationen är akut. Tiden håller på att rinna ut, Ann Linde. Av det skälet måste den svenska regeringens budskap till den iranska regimen tydliggöras och skärpas väsentligt. Normala relationer och fortsatt diplomatiskt umgänge med en diktaturregim som vägrar frige en oskyldig och svårt sjuk svensk medborgare är en omöjlighet. Fortsatt svenskt stöd till det för Iran så viktiga internationella kärnenergiavtalet JCPOA borde likaledes vara en omöjlighet i den här situationen. Det är den typen av besked som måste förmedlas till regimen i Teheran. Jag hoppas att regeringen är villig att agera på det sättet innan det blir för sent.